Herr talman! Jag vill i likhet med herr Westberg uttrycka en viss förvåning över att utskottet har tagit så lätt på denna fråga. även om jag inte vill säga att man varit nonchalant har man inte penetrerat frågan på det sätt som skulle ha varit behövligt. Frågan om de studiesociala förmåner som skall utgå är mycket viktig; dessa förmåner har givit möjligheter för många ungdomar till studier på skilda läroanstalter. Om inte detta studiestöd funnits, skulle många av dem som nu har eller som har haft möjligheter till högre utbildning inte ha kunnat genomgå någon sådan av ekonomiska skäl. Detta gäller i synnerhet för ungdomar som har sin hemort långt från studieorten och för den skull nödgas bo utanför hemmet under studietiden. Kostnaderna för uppehälle m.m. är mycket stora och föräldrarnas ekonomiska resurser lägger ofta hinder i vägen för de många gånger begåvade ungdomarna när det gäller att få ökad teoretisk utbildning. Det studielån som utgår till. ungdomar som ej fyllt 21 år är beroende av vilken inkomstoch förmögenhetsställning föräldrarna har. Det s.k. taket är härvidlag, enligt min mening, satt för lågt och utgör för många ungdomar ett hinder när det gäller att erhålla dessa fördelaktiga studielån. Detta har också gjort att det funnits och kommer att finnas ungdomar som fått sluta en annars framgångsrik studiebana på grund av ekonomiska svårigheter. Jag tror inte att någon vid närmare eftertanke kan anse annat än att avtrappningen för 'långivningen börjar alldeles för långt ned på inkomstskalan. Redan då föräldrarna har en gemensam beskattningsbar inkomst som uppgår till 6 000 kronor börjar avtrappningen. Vidare läggs till den beskattningsbara inkomsten ungefär 40 procent av den del av föräldrarnas förmögenhet som överstiger 33 000 kronor. Dylik förmögenhet är många gånger investerad i sådana tillgångar. att den inte är lätt att lösgöra — ett egethem eller liknande. En beskattningsbar inkomst på 6 000 kronor för en familj ligger väl i nuvarande läge under existensminimum; det är i varje fall otänkbart för en familj med sådan inkomst att finansiera studierna för barnen. En höjning av inkomsttaket torde vara befogad, och det är nödvändigt att genomföra en sådan höjning om den studiesociala åtgärd, som ifrågavarande studielån utgör, i fortsättningen skall kunna fylla sin funktion på ett förnuftigt sätt. Jag har tillsammans med herr Jonasson väckt en motion i frågan här i kammaren och föreslagit att inkomsttaket sätts vid 10000 kronor, med i övrigt oförändrade villkor. En sådan justering torde vara berättigad även med tanke på den ökning av studiekostnaderna som uppkommit bl.a. på grund av höjningen av boendekostnaderna. Jag tror för resten inte att det blir många som i fortsättningen kan komma i åtnjutande av dessa studielån om inte en ändring genomförs. Såvitt jag förstår skulle en justering av lånetaket inte förorsaka särskilt dryga kostnader. Lånet är visserligen räntefritt under studietiden, men sedan skall lånet amorteras och ränta betalas. Pengarna går alltså i huvudsak tillbaka till staten — det rör sig om en hjälp till självhjälp under studietiden. Herr talman! Utskottet har intagit en negativ hållning till vårt förslag. En blank reservation har visserligen avgivits av två ledamöter, .men någon skrivning i positiv riktning finns inte. Den enda framkomliga vägen att nå en förnuftig lösning synes mig därför vara att acceptera herr Westbergs förslag att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om en översyn av hithörande bestämmelser. Jag förutsätter att herr Westberg inte avser endast tillämpningsföreskrifterna, utan också menar att gränsen när det gäller föräldrarnas beskattningsbara inkomst bör sättas högre än vad som nu gäller — alltså högre än 6 000 kronor. Jag hoppas att herr Westberg har samma uppfattning som jag och kan acceptera att taket sättes till 10 000 kronor. I nuvarande läge och med det utskottsutlåtande, som föreligger, vill jag inte yrka bifall till min motion och herr Jonassons, utan jag yrkar i stället bifall till herr Westbergs förslag för att åtminstone på något sätt få till stånd en prövning av frågan och inom en nära framtid kunna åstadkomma en förbättring beträffande dessa studielån, något som jag anser vara av vital betydelse för Sveriges studerande ungdom.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Persson i Heden var litet hård i sitt omdöme om utskottet, men å andra sisidan talade han ju väl för sin motion, och det har herr Westberg också gjort. Det kan därför föreligga vissa svårigheter för mig att förklara, varför jag har avgivit en blank reservation och inte en reservation som är någonting att hålla i och som upptar ett yrkande. Men det har sina randiga skäl. Först och främst har ju denna fråga behandlats ett flertal gånger här i riksdagen.

I interpellationssvaret uttalades att de av centrala studiehjälpsnämnden utformade detaljreglerna för prövning av studielån syntes stå i god överensstämmelse med syftet med denna stödform.

Detta är alltså litet av vad som har förevarit i ärendet. Nu skulle jag ju försvara, varför jag bara har avgivit en blank reservation och inte skrivit en reservation med något yrkande. Det beror helt enkelt på att jag rent personligen inte är riktigt nöjd med vare sig motionerna eller utskottsutlåtandet. Det var någon som sade att det här tydligen fanns en tredje linje, och det är faktiskt på det sättet. Jag vill inte gärna ha en låst position i denna fråga.

Det föreligger enligt nämnden inga utsikter att den ökade efterfrågan på lån skall stagnera. Nämnden vill emellertid inte skärpa låneprövningen med hänsyn till att det skulle försämra studiemöjligheterna för elever från mindre välsituerade hem. Nämnden begär att de allmänna reglerna för studiehjälp skall överses. Den översyn och förstärkning som är påkallad bör enligt nämnden ske i samband med aviserade familjepolitiska reformer». Under sådana omständigheter är väl utsikterna inte stora att medelst en reservation kunna nå vad man avser. Eftersom jag alltid har ansett att vad man vinner är det viktigaste, tyckte jag inte att jag kunde skriva en reservation med verkliga yrkanden. Jag förmodar att det är något av samma känsla som har rått inom utskottet i övrigt, då ingen mer än jag från andra kammaren har avgivit en blank reservation. Personligen ansluter jag mig eljest till den uppfattning som motionärerna har framfört beträffande de normer som gäller och hänsynstagandet till den inkomst de studerandes föräldrar har. Riktigheten av de nuvarande normerna kan och bör diskuteras. Att lånemöjligheterna för den studerande ungdomen börjar inskränkas redan vid en så låg föräldrainkomst som 6 000 kronor ter sig faktiskt varken bra eller genomtänkt. 6 000 kronor är inte särskilt myc ket pengar i dag. I och för sig ligger det en hel del i utskottets uppfattning beträffande återhållsamhet med lån; det kan vi väl alla hålla med om, men att barn till föräldrar som har några tusen kronor i inkomst om året skall behandlas på det sätt som nu sker kan diskuteras. Jag anser det inte vara det riktiga och jag tror att vi, när familjepolitiska nämndens förslag till reformer kommit på papperet, skall få en ändring av dessa förhållanden. Man kunde också tänka sig något förslag om att lånebeloppen skulle följa penningvärdet. Jag vill i varje fall inte ha ett låst ställningstagande, utan jag anser att de som verkligen har behov av studielån, vare sig detta behov finns på ena eller andra hållet, skall kunna få detta behov täckt, och lånevägen är väl då det riktigaste sättet. Om den kan förbättras hälsar vi det med tillfredsställelse. Jag har med detta velat motivera varför jag lämnat en blank reservation. Enligt min mening är åtgärder av något slag påkallade, men för dagen har jag inget yrkande.

Herr talman! Den översyn som jag har föreslagit kan självfallet inbegripa det yrkande som herr Persson i Heden framfört i sin motion; det yrkandet bör givetvis kunna beaktas vid denna omprövning. För egen del tror jag att man bör syfta till att helt ta bort bestämmelserna om föräldrarnas inkomstoch förmösgenhetsförhållanden då det gäller ungdomar i åldern 19 år och däröver. Men det säger sig självt att det måste bli en förutsättningslös prövning i detta avseende. Nu säger herr Gomér att han inte är riktigt nöjd med vare sig utskottets utlåtande eller motionerna. Den starka bindningen till föräldrarnas inkomster och förmögenhet är inte tillfredsställande, menar herr Gomér, utan en ändring bör komma till stånd. Men då, herr Gomér, måste det väl ligga mycket nära till att biträda yrkandet om en översyn. Det borde väl vara riktigt att se över det hela för att finna en utväg som kan vara tillfredsställande. Sedan tröstar sig herr Gomér med att denna fråga bör kunna komma upp i samband med de familjepolitiska reformerna, men jag kan inte finna att lösningen bör anstå till dess eller att dessa två frågor i övrigt skall sättas i samband med varandra. Att frågan om lånemöjligheterna för studerande som lever sitt eget liv skall behöva läggas åt sidan i avvaktan på några beslut om familjepolitiska reformer, kan jag inte förstå. Vi måste vara beredda att redan nu försöka åstadkomma en förändring, och för detta tarvas en sådan översyn som jag har yrkat.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att instämma med herr Gomér utom däri, att han säger sig inte ha något yrkande. Jag har naturligtvis begärt ordet för att yrka bifall till andra lagutskottets förslag i detta sammanhang. Låt mig dock tillägga ett par saker. Enligt utskottets mening är det en mindre god väg att genom lån lösa finansieringsfrågan för de åldersgrupper av studerande som det här är fråga om. Är det så att hjälp behövs i större utsträckning, och det vill väl varken jag eller utskottet bestrida, menar vi att det finns andra vägar som bör diskuteras än att belasta eleverna med lån redan när de går ut gymnasieskolan. Dessa synpunkter har utskottet fört fram tidigare då den här frågan har varit uppe, och de kom också till uttryck när vi 1964 hade att ta ställning till propositionen om hela det sociala studiestödet.

Denna tillämpning har dock inte skett generellt. Det kan också framhållas att de kommunalskatteavdrag, vilka tillämpades vid fjolårets taxering och som vid årets taxering gjordes förmånligare, ger möjlighet till en generösare prövning av låneframställningarna. Måhända finns även anledning till en översyn av reglerna för det sociala studiestödet.

Om vederbörande befinner sig under denna gräns, skall studiehjälp utgå enligt bestämmelse om skolform, men om han kommit över denna åldersgräns skall han oavsett skolform få hiälp. När motionärerna säger att utskottet ägnat denna fråga en mindre grundlig prövning är detta påstående överdrivet.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
Herr talman! De studerande ungdomar som får studielån betraktar inte det som en. belastning, herr Johansson i Södertälje, de betraktar det som en förmån. Studielånet har hjälpt många ungdomar i vårt land att fortsätta sina studier inte bara på gymnasieplanet utan också på annat utbildningsplan. Jag känner till ungdomar som studerar vid musikhögskolan i Iggesund och som i och med avslutade studier kan bli exempelvis musiklärare. De betraktar det inte som en belastning att få studielån. Jag känner å andra sidan till ungdomar som varit tvungna att sluta skolan då de inte haft någon möjlighet att finansiera uppehälle och övriga kostnader under studietiden. Herr Johansson i Södertälje måste väl förstå att det tak som är satt för att eleverna skall kunna erhålla studielån -— det lånebelopp eleven högst kan erhålla reduceras med 30 procent av den del av föräldrarnas till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst som överstiger ett fribelopp av 6 000 kronor — i nuläget är alldeles för lågt. Det innebär att en stor del av ungdomarna inte kan få studielån. Jag har ännu inte fått något bevis på att utskottet noggrant penetrerat alla dessa problem. Om så hade skett hutlåtandet säkerligen varit annorlunda utformat.
Herr talman! Om man även på andra vägar än lånevägen kan hjälpa den kategori studerande som det här är fråga om kan jag inte tänka mig annat än att både de studerande och deras föräldrar betraktar det som en förmån.
Herr talman! Utskottet har inte anvisat några andra lånevägar utöver detta studielån, som är otillräckligt i nuläget. Det räcker inte till för att finansiera studierna och uppehället under studietiden, i all synnerhet när ungdomarna är nödsakade att bo på annan ort. Det är skillnad om de kan bo : hemmet, men när de är tvungna att inackordera sig och betala inackorderingskostnader, vilket många måste göra — i varje fall de som har sin hemort i glesbygden och inte i närheten av studieorten — då räcker det inte ens med det förhöjda studiebidrag som de kan få. I den situationen är detta lån en räddningsplanka.

Herr talman! Tredje lagutskottets utlåtande nr 4 behandlar motion nr 35 i denna kammare. Frågan om avskaffande av de särskilda lagfartsbevisen och motsvarande bevis i ärenden angående tomträtt och vattenfallsrätt har tidigare behandlats i denna kammare. Det finns därför inte någon större anledning för mig att mer ingående diskutera behovet av särskilda lagfartsbevis och motsvarande bevis när det gäller inskrivandet av tomträtt och vattenfallsrätt. Jag vill dock ha sagt att ett upphävande av denna skyldighet skulle innebära icke oväsentliga besparingar för statsverket, och för enskilda berörda medborgare skulle det icke medföra någon direkt nackdel eller förlust att sådana bevis icke utfärdades. Låt mig närmare få redogöra härför. När ett fång nu lagfares, utfärdas särskilda lagfartsbevis över fånget. Samtidigt antecknas på fångeshandlingen, d. v.. s. köpehandlingen; att vederbörande fångesman har erhållit lagfart. Enligt min mening skulle det räcka med själva fångeshandlingen och anteckningen på denna som bevis på äganderätten. Skulle vederbörande öns ka ett särskilt äganderättsbevis, skulle möjligheter finnas att erhålla ett dylikt precis som nu är fallet. Vederbörande har ju möjlighet att styrka sin äganderätt genom rekvirerande av gravationsbevis. Så nog kan man slopa lagfartsbevis och givetvis också särskilda bevis angående tomträtt och vattenfallsrätt. Herr talman! Enligt utskottet kommer utredningen rörande övergång till automatisk databehandling inom inskrivningsväsendet att överlämna ett principbetänkande under innevarande år. Då denna utredning också kommer att aktualisera frågan angående lagfartsbevis och övriga bevis om tomträtt och vattenfallsrätt, finns det ingen anledning för mig att yrka bifall till motion nr 35 i denna kammare.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

Herr talman! För kort tid sedan behandlade riksdagen ett utlåtande från statsutskottet i den fråga som nu är uppe. Då avslog riksdagen reservationen med stor majoritet, och såvitt jag förstår finns det ingen anledning att nu ändra ståndpunkt. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar är inte ny, utan välkänd för kammarens ledamöter, och jordbruksutskottets ställningstagande har inte heller ändrats från föregående år.

Utskottet anser att man då inte kan lämna bidrag till någon annan jaktorganisation. Det skulle medföra, säger man, administrativ oklarhet på jaktens område och öka administrationskostnaderna för jaktvårdsarbetet. Påståendet om oklarhet anser jag vara rent nonsens. De statliga jaktmedlen är privilegierade för Svenska jäga reförbundet, och att andra jägarorganisationer som arbetar helhjärtat för samma sak inte skall ha något statsbidrag är odemokratiskt i högsta grad. Oklarheten måste bestå i att utskottet inte känner till vilket oerhört arbete Jägarnas riksförbund lägger ner på jaktens område. Vi som tillhör Jägarnas riksförbund hade önskat att vi i likhet med Svenska jägareförbundet kunde bjuda in utskottets ledamöter till en gemensam träff för att redovisa de insatser och det arbete som frivilligt läggs ner på jaktens och viltvårdens område. Jag tror att motionärerna skulle få större förståelse för sina krav, om en sådan träff kunde förverkligas. Men riksförbundet har inte råd med de mättande förplägnader som Svenska jägareförbundet kan bestå med. Utskottet nämner att det har tillsatts en kommitté för att verkställa utredning i vissa jaktfrågor. I direktiven sägs, att kommittén bör framlägga förslag i fråga om administrationen på jaktens område, om den finner att dess förslag motiverar detta eller om den eljest finner det ändamålsenligt. Sammansättningen av denna kommitté torde inte inge några större förhoppningar om att motionärernas krav kommer att tillgodoses. I kommittén ingår nästan uteslutande medlemmar som tillhör Svenska jägareförbundet och ingen ifrån Jägarnas riksförbund. Resultatet av på liknande sätt sammansatta kommittéer som behandlat jaktfrågor har vi tidigare erfarenhet av. Det är en ren diskriminering av Jägarnas riksförbund att ingen av riksförbundets medlemmar fått ingå i denna kommitté. Till sist förordar utskottet samverkan mellan jaktorganisationerna, som här nämnts, och menar att därigenom ökade grupper av jaktintresserade, till fromma för jaktvården, skulle kunna beredas inflytande på ledningen av jaktvårdsarbetet. Avrundade, vackert skrivna fraser kommer man inte långt med, utan vill man någonting positivt i sak skall man även bidra med positiva beslut. Jag trodde att motionen skulle få en välvilligare behandling i år, men utskottet vill tydligen inte med riksdagens hjälp bidra till samförståndslösningar mellan jägarförbunden, och då blir det att fortsätta som hittills. Jag vill poängtera att jag inte är ute efter makt och myndighet för att dirigera jaktvårdsarbetet, utan för mig är en god jaktoch viltvård det viktigaste. även i fortsättningen kommer jag att arbeta för att jakten skall få bedrivas av alla intresserade jägare, som känner ansvar för en god jaktoch viltvård, oavsett om de har jaktmarker eller ej. Det skall inte vara plånbokens tjocklek som bestämmer om man skall få jaga. Vi lever ännu så länge i ett demokratiskt land, och därför bör demokratiska principer tillämpas. Herr talman! Jag vill understryka att Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund vänder sig till vitt skilda jaktägarkategorier. Svenska jägareförbundet företräder i stor utsträckning stormarksägarintressena, medan Jägarnas riksförbund företräder de marklösas och de små markägarnas intressen. Jag ställer frågan: Det är väl inte detta som föranlett utskottets avslagsyrkande? Jag hoppas att så verkligen inte är fallet. Om man riktigt tänkt sig in i detta förhållande borde utskottet ha kommit till ett mera positivt beslut. Jag vill även för kammaren meddela, att jag tagit initiativet till att i samförstånd mellan Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund försöka lösa våra gemensamma problem. Jag har tagit upp diskussion omkring de frågor som skiljer oss åt. Första sammanträdet har hållits med ordföranden för Svenska jägareförbundet, och nästa sammanträde kommer att hållas med ordföranden för Jägarnas riksförbund. I dessa sammanträden deltar jag tillsammans med några andra riksdags män. Ett gemensamt sammanträde kommer sedan att hållas med båda förbundens styrelser. Jag tror att man genom denna åtgärd kan nå bättre resultat än genom hätska tidningsartiklar, som ytterligare splittrar jägarnas gemensamma intressen, nämligen jaktoch viltvården. Men vägen tycks bli lång och besvärlig, då jordbruksutskottet inte vill med positiva åtgärder medverka till en samverkan. Jag hoppas att riksdagens ledamöter har en annan inställning. Svenska jägareförbundet har cirka 34 000 enskilda medlemmar och Jägarnas riksförbund cirka 11000. Av de fem miljoner kronor som jägarna betalar i avgifter går cirka 80 procent till Svenska jägareförbundet. Det vore väl inte orimligt om Jägarnas riksförbund kunde få disponera 150 000 kronor för sitt arbete. Det anser jag vara en rimlig begäran. Till sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionerna II: 624 och I: 491, där vi hemställer att riksdagen måtte besluta att uttala sig för ett årligt anslag ur jaktvårdsfonden av i motionen angiven storleksordning till Jägarnas riksförbunds förfogande.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon polemik med herr Wikner i annan mån än att jag skall ta några minuter i anspråk för att kommentera den föreliggande motionen.

Detta uppdrag har av en överväldigande riksdagsmajoritet därefter bekräftats vid ett flertal riksdagar, senast åren 1966 och 1967. Riksdagens jordbruksutskott hår nu för tredje året i följd haft att ta ställning till herr Wikners motioner om statsbidrag till Jägarnas riksförbund. Jordbruksutskottet har varje gång med hänvisning till riksdagens uppdrag till Svenska jägareförbundet enhälligt avstyrkt motionerna. Jordbruksutskottet har dessutom i sina senaste utlåtanden i allt klarare ordalag låtit förstå, att vägen till inflytande på ledningen av jaktvårdsarbetet inte gagnas av splittring utan fastmera av samverkan mellan de båda nu ifrågavarande organisationerna. Eftersom enighet ger styrka kan jag säga att Svenska jägareförbundet för sin del välkomnar en sådan samverkan, herr Wikner. Även i motionen talas om önskvärdheten av samarbete men först sedan de av Jägarnas riksförbund påstådda orättvisorna undanröjts. Jag frågar: Vilka orättvisor? Jaktvårdskonsulenterna, som avlönas av statsbidrag till Jägareförbundet, står till jägarnas disposition, oberoende av organisationstillhörighet. Statsbidrag till exempelvis anläggande av älgskyttebanor utgår inte bara till Svenska jägareförbundets medlemmar utan även till Jägarnas riksförbunds medlemmar, om behov av sådana skyttebanor föreligger. Medlemmarna i Jägarnas riksförbund kan alltså den vägen få både råd och penningbidrag i jaktvårdsarbetet från det anslag som årligen via statsbudgeten går till det för jaktvårdsarbetet ansvariga av riksdagen och Kungl. Maj:t utsedda Svenska jägareförbundet. Att man i Jägarnas riksförbund sedan tycks ha svårt att acceptera statsmakternas beslut är beklagligt, inte minst med hänsyn till de egna förbundsmedlemmarnas intresse. Statsmakterna har skapat möjligheter att lämna landets jägare råd och hjälp i olika former. Om man sedan på visst håll inte vill använda sig av befintliga möjligheter, så skall man inte tala om orättvisor. | I motionen talas det om att de båda jaktorganisationerna vänder sig till skilda intressegrupper på jaktens område — detsamma sade herr Wikner i sitt anförånde. Motionärerna gör gällande att Svenska jägareförbundet i stor utsträckning företräder de stora markägarnas intressen, medan Jägarnas riksförbund företräder de små markägarnas och de marklösa jägarnas intressen. Ingenting kan vara felaktigare. Svenska jägareförbundet lät år 1967 AB Marknadsbyrån utföra en undersökning om förbundets medlemmar och medlemskaderns sammansättning. Det visade sig då att medlemmarna i Svenska jägareförbundet representerar ett tvärsnitt av samtliga jägare i landet. Den 30 juni 1967 hade förbundet förutom 119770 kollektivanslutna även 83122 enskilt anslutna medlemmar. Av de enskilt anslutna medlemmarna utgjordes mer än hälften, herr Wikner, nämligen 42 000, av jägare som huvudsakligen jagar på marker vilka de inte äger. Alltså hade Svenska jägareförbundet i mitten av 1967 över 40 000 i huvudsak marklösa medlemmar. Denna siffra bör ställas i relation till att Jägarnas riksförbunds totala medlemsantal är cirka 11 000. I detta sammanhang kan det också vara av intresse att veta att Svenska jägareförbundet under de två senaste jaktåren, alltså 1965-—1966 och 1966—1967, har ökat sitt antal direktanslutna medlemmar med 11 096, alltså på två år lika mycket som ert förbunds hela medlemstal.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

Herr talman! Herr Trana kom med en verklig nyhet. Han upplyste om att det har uppdragits åt Svenska jägareförbundet att sköta jakten. Det har vi vetat sedan länge, och jag erinrade faktiskt om det från denna talarstol. Vidare nämnde han att detta beslut är 30 år gammalt. Ja, hur skulle det ha sett ut i vårt land om vi hade byggt på 30-åriga beslut? Vi skulle väl då inte ha haft rätt att ändra någonting. Jag upprepar frågan: Hur skulle vårt Sverige ha sett ut om man i alla situationer haft som riktpunkt att inte ändra 30 år gamla beslut? Jag tycker verkligen att det var en dålig motivering som herr Trana härvidlag anförde. Vidare säger herr Trana att Svenska jägareförbundet företräder så och så många av de marklösa jägarna. Men jag kan försäkra herr Trana att om vi räknar i procent på respektive medlemsantal blir det en betydande skillnad i procentsatserna mellan Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund. Herr Trana menade att det i vårt land inte skulle vara möjligt att ha två jägarorganisationer. Jag vill då framhålla att det ingalunda är unikt med två jaktliga organisationer i ett land. I Finland har man också två jägarorganisationer, men båda är sanktionerade av statsmakterna och samarbete sker genom ett centralt organ. Båda organisationerna åtnjuter därigenom ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Skulle det vara omöjligt att ordna förhållandena på samma sätt i vårt land? Jag vill ytterligare betona att det i dag mer än någonsin behövs en organisation som slår vakt om de marklösas och de små markägarnas intressen, i motsats till den organisation som käm par för att tillgodose de stora markägarnas intressen. Jag kan också nämna att det i dag finns cirka 272 000 jägare, och av dessa är cirka 150 000 marklösa. Om fem år torde denna siffra ha stigit med ytterligare cirka 35 000 jägare. Dessa siffror säger ändå en hel del. Av det anförda framgår, som jag också nämnde i mitt första inlägg, att frågan om jakten är mycket viktig och inte bör förbigås med ett jaså. Därför kommer jag också i fortsättningen att kämpa för en mer demokratisk och rättvis jakt i vårt land, och jag tror att vi i Jägarnas riksförbund kan tillgodose de intressena bättre än Svenska jägareförbundet.

Herr talman! Utöver vad herr Trana nyss anförde vill jag endast meddela att jordbruksministern har tillsatt en utredning, som bl.a. också skall pröva frågan om administrationen på detta område. I denna utredning ingår en av motionärerna. Det bör alltså finnas stora möjligheter att på den vägen vinna gehör för motionärernas önskemål.

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag irriterar kammaren. Om jag kan få en försäkran att denna fråga verkligen kommer att behandlas i den kommitté som är tillsatt är jag till freds, men jag tror faktiskt inte på det.

Herr talman! Jag har till jordbruksutskottets utlåtande nr 6 fogat en blank reservation, som jag helt kortfattat vill motivera. Det är riktigt som utskottet i sitt utlåtande anför att denna fråga var föremål för riksdagsbehandling under hösten 1967 och att det då var veterinärväsendeutredningen som låg till grund för riksdagsbehandlingen. Däremot vill jag inte skriva under på att den angivna utredningens yttrande är riktigt när det påstås att veterinärinrättningen i Skara och djursjukhuset i Hälsingborg praktiskt taget helt tillgodoser animalieproduktionens behov av sluten vård för de delar av landet som även i framtiden väntas utgöra kärnan inom svenskt jordbruk. Enligt min mening är verksamheten vid djursjukhuset i Strömsholm, där man betjänar stora delar av Mellansverige, också av stor betydelse för framtiden.

I den motion som ligger som grund för denna frågas riksdagsbehandling har det visserligen påpekats att det är hästar och hundar som främst bär upp verksamheten vid Strömsholm, men inte förty förekommer bland patienterna på detta djursjukhus även grisar och nötkreatur, som ju hör till den gängse animalieproduktionen. När vi behandlade ärendet i höstas fick djursjukhuset i Hälsingborg ett ränteoch amorteringsfritt lån för att, som det då hette, rätta till påtagliga brister i lokalerna. Vid Strömsholm är problemet ett helt annat. Man har där nya lokaler sedan 1964, men man dras nu med stora svårigheter att hålla driften i gång på grund av de höga ränteoch amorteringskostnaderna i anledning av de nybyggda lokalerna. Motionerna går ut på att vi borde lämna ett ränteoch amorteringsfritt lån på 525 000 kronor till djursjukhuset i Strömsholm. Därigenom skulle vi indirekt lösgöra medel för en säkrad fortsatt drift. Under den tid som djursjukhuset har varit i funktion har dess verksamhet oavbrutet ökats; sedan starten år 1964 har den faktiskt mångdubblats. De förslag som har framlagts i motionerna är enligt min mening mycket välmotiverade. Jag avstår emellertid från att framställa något yrkande i dag och vill i stället följa utvecklingen beträffande sjukhuset i Strömsholm. Jag ber att få återkomma vid annat tillfälle till denna mycket angelägna fråga.

Herr talman! Jag hyser mycket varma sympatier för herr Wikner, som menar att jordbruksutskottet behandlar frågor utan att sätta sig in i dem. Jag har samma uppfattning, ty utskottet har avstyrkt en motion för mig också. Den gäller just detta ränteoch amorteringsfria lån på 525 000 kronor, som vi har begärt till djursjukhuset i Strömsholm. Att vi gjorde denna framställning berodde i hög grad på att Hälsingborgs djursjukhus fick ett motsvarande lån föregående år. Vi tänkte att vi skulle ha möjligheter att också i Mellansverige få en förmån liknande den som man fått där nere i Skåne. Det har dock visat sig att jordbruksutskottet mött denna framställning med kalla handen. Vi tycker emellertid att det på en veterinärstat, där avlöningsposten rör sig om 13 miljoner kronor i årets statsverksproposition, borde finnas utrymme även för ett lån till djur Nu är det väl fråga om huruvida inte distriktsveterinärorganisationen bör bli föremål för omorganisation i någon form. Det har sagts så, och det måste den väl också bli, eftersom djurantalet minskar ute i bygderna och därmed samtidigt också de befintliga distriktsveterinärernas sysselsättningsmöjligheter. Det finns 286 distriktsveterinärer, som är redovisade och upptagna i årets statsverksproposition. Vi tycker att om man kunde avskilja åtminstone någon av dem och sätta honom på statlig lön i djursjukhuset, så skulle detta komma att medföra en framgång för den verksamhet som vi har förordat i den framställda motionen. Det är alldeles klart att med den standardhöjning som förekommer på alla områden så får man väl räkna med att även anspråken på kvaliteten inom djurvården stiger. Såväl veterinärer som djurägare har intresse av att djursjukvården ombesörjes under hygieniskt acceptabla förhållanden. Detta kan inte ske, åtminstone inte som regel, hemma i stallarna, så som man gjort tidigare, utan behandlingen måste i stor utsträckning äga rum på djursjukhus som är utrustade för operativa ingrepp. Det vore bättre att satsa något mera på sjukhusen i stället för på distriktsveterinärorganisationen, vars arbete i och med det sjunkande husdjursantalet ute i bygderna minskar i motsvarande grad. Nu har utskottet enhälligt avstyrkt motionerna, och jag hade inte tänkt ställa något yrkande, men jag har hört att man från jordbruksutskottet gärna önskar yrka bifall till utskottsutlåtandet, och för att bereda dem den möjligheten ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna.

Herr talman! Jag tar herr Vigelsbos och herr Wikners omyndigförklaringar med jämnmod. Det är troligt att om utskottets ärade ordförande hade lett behandlingen av det här ärendet, så hade herr Vigelsbo inte vågat sig på någon omyndigförklaring. Så till saken!

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna fråga, eftersom vi behandlade den förra hösten. Att jag nu tar till orda beror närmast på att herr Vigelsbo på samma sätt som herr Wikner när det gällde jägarna vill anmärka på jordbruksutskottets sätt att behandla frågor. Vi befinner oss i ganska gott sällskap, herr Vigelsbo. Till grund för det förslag som behandlades i höstas låg nämligen en enhällig utredning, som hade gått på remiss till olika instanser. Samtliga organisationer inom jordbrukets område hade avstyrkt bidrag. När propositionen sedan presenterades här i riksdagen, kom herr Vigelsbo — jag vet inte vad det berodde på men kanske var det den mänskliga faktorn som spelade herr Vigelsbo ett spratt — en dag för sent med sin motion. Då hade det annars funnits tillfälle att ta upp frågan till diskussion, men det förekom inte — utskottsutlåtandet var enhälligt liksom även riksdagsbeslutet. Jag har här bara velat framhålla, att när herr Vigelsbo påstår att vi har behandlat frågorna utan att ha satt oss in i dem, så gör han sig skyldig till ett misstag.
Herr talman! I motionen har vi skisserat utvecklingen och konstaterat att praktiken ökat år efter år. Ingen kan väl därför påstå, att vi inte är inne på rätt väg i fråga om djursjukvårdens utveckling. Nu framhölls att det var fråga om hundar och smådjur, såsom mopsar — några renar hade man ännu inte fått till sjukhuset, men man skulle nog vilja ha ett sjukhus för dem också. I samband med att man talar så ringaktande om hundar ber jag att få berätta en sak, som inträffade här i andra kammaren 1938. Det diskuterades då om skyddet åt ensamboende lärarinnor. Frågan gällde om de skulle ha fri telefon eller om staten skulle kosta på dem hundar. Då föreslog en socialdemokrat, att lärarinnorna skulle skaffa sig en karl. Kerstin Hesselgren, då ansedd 1e damot av denna kammare, svarade att i valet mellan karl och hund valde hon nog hunden. Därför tycker jag att det är oriktigt att här tala ringaktande om hundarna. De är värda sin vård, även om staten skulle lämna en slant som lån. Vi har inte begärt något bidrag, ty det är endast fråga om lån. Jag har inte på något sätt velat underskatta jordbruksutskottets omdöme, men det föll mig in att här instämma med herr Wikner. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande behandlas bl.a. motion nr 45 i denna kammare. Då denna motion har väckts av herr Eriksson i Bäckmora och mig vill jag i allra största korthet kommentera den. I motionen berörs den samhälleliga informationen. Nya lagar stiftas, nya författningar tillkommer, gamla ersätts med nya. För den enskilde ter det sig mycket svårt att sätta sig in i nya lagar och författningar. Många medborgare kommer i kontakt med gällande lagar först då de överträder dem. Det kan inte vara tillfredsställande vare sig ur den enskildes eller samhällets synpunkt att så är förhållandet. I ett väl fungerande demokratiskt samhälle är de enskilda medborgarna väl förtrogna med både de skyldigheter och de rättigheter, som de har gentemot samhället och de samhälleliga organen. Rent allmänt torde kunna konstateras att den samhälleliga informationen är otillräcklig. Särskilt synes detta gälla upplysningar om lagar och förordningar samt förändringar i dessa. Det torde exempelvis kunna hävdas, att allmänhetens kunskap om de nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet 1967—1968 inte är tillfredsställande. En av de vägar, förutom information i massmedia — radio-TV samt tidningarna — för att vidga den samhälleliga informationen, företrädesvis den som ankommer på staten, är inrättande exempelvis av informationscentraler i varje län. Dessa bör bedriva en utåtriktad verksamhet i form av annonsering etc. samt besvara frågor från allmänheten. Den samhällsinformation och rådgivning som medborgarna erhölle vid dessa informationscentraler skulle för dem vara av yttersta värde, och framför allt skulle den enskildes rättssäkerhet stär kas. Utan att bli alltför mångordig kan jag från mina kontakter med allmänheten vitsorda att den samhälleliga informationen inte är vad den borde vara. Den enskildes rätt har mången gång blivit eftersatt på grund av bristande insikt i gällande lag. Det kan inte vara tillfredsställande att så är förhållandet.

Däremot, herr talman, vill jag uttala en förhoppning om att utredningen om en förbättrad samhällsinformation måtte arbeta med största skyndsamhet och att resultatet av utredningen inte dröjer alltför länge. En omvärdering av kvinnans roll i samhället

Herr talman! Vår motion nr 47 i denna kammare, som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 4, är en följdmotion till en omfattande partimotion som har nr 7 i denna kammare. Utskottet redovisar också i stora drag en del av vad vi sagt i denna huvudmotion. De yrkanden som vi där ställer kommer upp till behandling här i kammaren senare. Vad vi i dag begränsar oss till är ett enda yrkande, nämligen vår hemställan att riksdagen i skrivelse till regeringen måtte förorda samhälleliga åtgärder, inte minst på upplysningens område, för att medverka till en omvärdering av kvinnans roll i linje med vad vi framhållit på flera ställen i vår huvudmotion. Låt mig få börja med att säga, att man får tolka ordet upplysning mycket snävt och att man får ha rätt stor brist på fantasi om man sedan i likhet med vad vi kan läsa i detta utskottsutlåtande anser att vad vi önskar endast exemplifierats i form av ordet upplysning. Det går inte att skilja ut föreliggande följdmotion helt från huvudmotionen. Upplysning i ordets vidaste bemärkelse måste ske parallellt med konkreta och praktiska åtgärder som vi också har föreslagit i huvudmotionen. Nu till själva sakfrågan. Utskottet redovisar först vad det sagt tidigare år med anledning av liknande motioner. Jag vill särskilt understryka att man upprepar vad man sade redan 1966, då man framhävde vikten av att utvecklingen på detta område skedde så snabbt som möjligt. Sedan talade man om vad alla vet, nämligen att de olika politiska partierna bedriver upplysningsverksamhet i könsrollsfrågor, bl.a. genom publicering av ett antal skrifter. Man hänvisar också till Arbetsmarknadens kvinnonämnd, som förra hösten gav ut skriften »Kvinnan i Sverige» med underrubriken: Några fakta om utvecklingen och dagens situation när det gäller kvinnorna i samhället och på arbetsmarknaden. Allt detta ställer vi oss inte alls negativa till — tvärtom. Likaledes är det bra att man i denna skrift från Arbetsmarknadens kvinnonämnd återfinner en uppställning på andra skrifter i jämlikhetsfrågor som utkommit under de senaste åren. Vi känner också till att det finns andra, icke politiska organisationer som sysslar med upplysning om kvinnans ställning i vårt land och söker aktivisera kvinnorna till deltagande i det politiska livet. I detta sammanhang måste man väl i dag i alla fall nämna den drive, som t.ex. Fredrika Bremerförbundet har satt i gång inför det stundande riksdagsvalet för att aktivisera kvinnorna. Alltsammans detta är var för sig riktigt och bra. Det är bara ett faktum som kvarstår, nämligen att vad som sker inte är tillräckligt och inte heller täcker vad saken gäller — åtminstone inte som vi framställer problemen i vår motion. Innan jag går vidare vill jag ställa frågan: Kan inställningen till kvinnor i förvärvslivet och till könsrollerna förändras genom information, utbildning och diskussion, alltså genom en allsidig upplysning? Jag och flera med mig har alltid haft den uppfattningen, och i da En omvärdering av kvinnans roll i samhället garna har vi fått bevis på att information och saklig upplysning ger ett klart positivt resultat. Jag åsyftar den undersökning som gjorts i Folksam i samband med ett examensarbete i pedagogik. 18 elever i kontorsskolan — 15 flickor och 3 pojkar — utsattes för påverkan genom information och upplysning. I anslutning till ämnet samhällskunskap behandlades könsrollsfrågor, t.ex. arbetsmarknaden och kvinnligt förvärvsarbete, samhällets åtgärder för att öka jämlikheten mellan könen samt barnets situation i den förändrade familjen. I tre veckor ingick sådana ämnen i skolarbetet i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och = frågestunder. Undervisningen leddes av en utbildningskonsulent, en barnpsykolog och en samhällsvetare. Före och efter informationen fick eleverna fylla i två frågeformulär med attitydskalor, som mätte deras inställning i könsrollsfrågorna. Samma frågor besvarades vid båda tillfällena av en jämförbar kontrollgrupp, som utvalts bland övrig ungdom i Folksam. Resultatet visade att upplysningen hade givit ett klart positivt resultat. Utan att hysa någon övertro på en enstaka, mindre undersökning måste man säga att detta är värt att ta fasta på. Detta initiativ borde följas upp. Det skulle alltså vara möjligt att förbättra attityden och mentaliteten till kvinnornas förvärvsarbeten och till jämlikhetsfrågorna i stort genom en saklig information. Sådana informationer borde väl i så fall ingå i undervisningen, t.ex. i grundskolan, på ett helt annat sätt än i dag. även ungdomars attityder är konventionella, men uppenbarligen går det att förändra dem, och tydligen behövs det en ganska intensiv upplysning. Om informationen ges i tidigt skede kan den ha större effekt. Det gäller här upplysning i ordets vidaste bemärkelse, inte minst också till lärarna och många andra kategorier människor. Fakta om hur könsrollerna lärs in, om vetenskap liga jämförelser som gjorts beträffande fysisk styrka, intelligens o.s. v. mellan könen behöver spridas. Det gäller med andra ord att aktivt sprida den form av information som ges i alla de skrifter utskottet talar om och som står uppräknade i skriften från Arbetsmarknadens kvinnonämnd och som där till och med är innehållsdeklarerade. Det räcker inte med att skrifterna bara finns — och t.o.m. finns uppräknade och innehållsdeklarerade. Det måste ske en aktiv upplysning på hela detta område som når utanför en trängre krets av redan intresserade personer. En sådan form av upplysning kan man inte — om man vill nå snabba resultat, vilket utskottet önskade redan 1966 — överlåta åt de olika politiska partierna och andra intresserade organisationer att ensamma och sporadiskt, beroende på pengar och arbetskraft, svara för. Nej, här måste samhället känna och ta sitt ansvar därför att det är samhället som har resursena. Jag är på det klara med att detta är ett mycket stort problemkomplex som griper in i många olika aktiviteter. Om man verkligen vill åstadkomma en förändring i attityd och mentalitet när det gäller jämlikhetsfrågorna i Sverige i dag, bör ett samhälle som vårt känna sitt ansvar inte minst därför att jag förutsätter att vi i vårt samhälle verkligen önskar en förändring i linje med vad vi har tagit upp i vår huvudmotion. Men, herr talman, är det så att man ingenting vill göra, tycker allting är bra som det är, och att detta är någonting som de mera intresserade kan syssla med, skall man naturligtvis ingenting göra och inte hemställa om någonting, utan sova i lugn och ro. Jag är därför inte överens med utskottet, som kommit fram till att någon ytterligare upplysning genom statliga åtgärder inte erfordras. Sedan måste jag bekänna, att jag inte riktigt förstår vad utskottet avser med den sista meningen i utlåtandet, där det En omvärdering av kvinnans roll i samhället ordagrant står: »Några andra särskilda åtgärder torde ej heller påkallas från samhällets sida utöver dem som redan förekommer inom arbetsmarknads-, familjeoch bostadspolitiken.» Jag kan nämligen inte finna någon täckning för denna mening i det övriga utskottsutlåtandet. Herr talman! Menar man verkligen allvar med vad man säger, nämligen att det är viktigt att utvecklingen på det område vi här talar om sker så snabbt som möjligt, borde man i konsekvens därmed ha bifallit vår motion. Detta hade inneburit att riksdagen uppdragit åt regeringen att vidta lämpliga åtgärder, inte minst på upplysningens område, för att medverka till en omvärdering av kvinnans roll. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 1:33 och II: 47.

Herr talman! Fru Ryding ville bara när det gäller den föreliggande motionen inskränka sig till »ett mycket litet yrkande», och det var att Kungl. Maj:t skulle förändra attityderna till kvinnans roll i förvärvsarbetet och i samhällslivet över huvud taget, och det var ju inte något stort yrkande. Fru Ryding läste upp vad som står i utskottsutlåtandet, som behandlar det mycket allmänt hållna krav på upplysning som är framställt i motionen. Jag har inte mycket mer att tillägga utöver vad som har anförts i utlåtandet. Att ställa ett krav på en upplysning så där rent allmänt, är detsamma som att egentligen inte ställa något krav alls.

Att därutöver uppdra åt Kungl. Maj:t att föra en särskild propaganda, anser jag vara helt overkligt, och det är alltså här fråga om en sådan där motion som inte kan tas så mycket på allvar. Gäller det en konkret fråga, kan vi diskutera olika vägar att nå en lösning. Här är det litet svårare, och av den anledningen har utskottet avstyrkt motionen. Jag ber att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 4.

Herr talman! Jag beklagar att fru Eriksson i StockHolm inte tar så särskilt allvarligt på dessa problem. Det visar att fru Eriksson inte är särskilt å jour med vad som händer och sker bland kvinnorna i dag. Där diskuteras problemen på allvar. Man vill ha en ändring till stånd. "Jag har här i mitt förra anförande visat, att det går att slå in på nya oprövade vägar, och därvidlag borde samhället gå före. Det är riktigt att det bara finns ett enda yrkande i denna följdmotion, men det är ett viktigt yrkande. Jag sade också förut att det hör ihop med vår stora huvudmotion. Där finns konkreta krav. Vi är inte till freds med att man sitter och väntar tills kanske den ena eller andra reformen skall genomföras och först då för fram kravet på att i det speciella fallet jämlikhet skall råda. Det är inte så enkelt att lösa problemen att man bara bör vänta. Man måste gå till grunden med det hela, om man vill nå resultat. Vi tycker att det bästa sättet att åstadkomma resultat på detta område är en allsidig upplysning. När vi nu har exempel att visa på att sådan upplysning visat sig positiv i den riktning vi vill, varför skall vi då inte försöka att bygga vidare på den vägen?

Herr talman! Jag vill bara rätta till en felaktighet. Jag har aldrig begärt att regeringen skall ändra folks uppfattning, men jag har begärt att den skall vidta lämpliga åtgärder, inte minst på upplysningens område, så att man genom saklig upplysning får en annan mentalitet och attityd. Detta tycker jag är en helt annan sak och en riktig väg att gå.

Herr talman! Hela denna långa debattdag har vi i stort sett diskuterat motioner som flera gånger tidigare har varit uppe till behandling här i riksdagen, och så är fallet även med denna fråga. Varje år fr.o.m. 1960 har det väckts borgerliga motioner angående arbetsgivarnas uppgiftsoch uppbördsskyldighet, och varje år har riksdagen avslagit motionerna. Ett undantag gjordes dock år 1965 när riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhöll om utredning beträffande samordning och förenkling av de uppgiftsoch uppbördsskyldigheter som det allmänna ålägger företagen. Det föreligger naturligtvis alltid en viss risk för att det när en enskild riksdagsledamot skriver en motion i densamma kommer in felaktiga sakuppgifter, vilket väl i för sig är förklarligt. Jag tycker dock att det är i allra högsta grad förvånansvärt att så är fallet också i en trepartimotion i en fråga, som varit föremål för riksdagsbehandling under så många år. Är det månne så, att man bara ändrar årtalet på motionerna utan att ta hänsyn till vad som hänt sedan de sist väcktes? Jag skall, herr talman, endast nämna ett par exempel på felaktiga sakuppgifter i den motion, som ligger till grund för reservationeu, För det första uttalar man att det åvilar företagen att kvartalsvis till socialstyrelsen på särskilt formulär lämna uppgift om omsättningen. Någon dylik uppgift torde företagen icke ha lämnat till socialstyrelsen sedan den 1 juli 1963, när detaljhandelsstatistiken överfördes till stalistiska centralbyrån. För det andra påstår man i motionen att företagen skall lämna uppgifter av industristatistisk natur till kommerskollegium. Om jag inte missminner mig var det redan år 1962 som kommerskollegium upphörde med att infordra dessa uppgifter. Herr talman! Motionärerna och reservanterna kräver dels att uppgiftsskyldigheten och uppbördsförfarandet i görligaste mån skall förenklas, dels att företagen skall erhålla ersättning för det arbete som åsamkas dem i samband med uppgiftsskyldigheten. Beträffande det första kravet har riksdagen, såsom jag tidigare nämnde, redan år 1965 ställt sig bakom motionsyrkandet och avlåtit en skrivelse till Kungl. Maj:t. Att nu tre år senare avlåta en ny skrivelse synes icke särskilt påkallat. Utskottsmajoriteten framhåller också i utlåtandet att den »finner angeläget att en utredning kommer till stånd och förutsätter att så kommer att ske utan onödig tidsutdräkt». Men även om någon utredning i detta avseende ännu icke kommit till stånd har ju en hel del hänt sedan år 1965 För det första pågår ständigt inom finansdepartementet ett arbete med att förenkla uppbördsförfarandet för företagen och för det andra torde frågan bli föremål för diskussion i samband med att propositionen om mervärdeskatt läggs på riksdagens bord inom en snar framtid. Vidare har statistiska centralbyrån, som följd av en skrivelse från Kungl. Maj:t den 21 april 1966, utarbetat ett rationaliseringsprogram, där statistikproduktionen och uppgiftslämnarnas arbete tagits upp till ingående diskussion. Statistiska centralbyrån har redan vidtagit flera åtgärder för att underlätta företagens uppgiftslämnande. Jag skall inte trötta kammaren med någon teknisk statistisk redogörelse, men jag vill gärna upplysa herr Nordgren om att en särskild arbetsgrupp sysslar med dessa frågor och har kontakt med företagen och deras organisationer. När det gäller motionärernas andra krav, om ersättning till företagen för deras medverkan i uppgiftslämnandet och uppbördsförfarandet, vill jag understryka utskottsmajoritetens uttalan de att »företagarnas skyldighet att lämna uppgifter i princip inte avviker från den uppgiftsskyldighet som i dagens samhälle åvilar varje medborgare utan att ersättning härför utgår». Man skulle alltså med samma rätt kunna kräva att den enskilde medborgaren skulle få ersättning från det allmänna exempelvis för att han avlämnar självdeklaration. Frågan om företagens rätt att få ersättning för sin medverkan vid uppbördsförfarandet efter övergång till mervärdeskatt är det väl lämpligare att ta upp i samband med behandlingen av frågan om införande av mervärdeskatt, herr Nordgren. Men eftersom reservanterna redan nu tagit upp denna fråga och gör gällande att utredningens förslag innebär — det sade också herr Nordgren i debatten — ett frångående av det av riksdagen fattade beslutet om kostnadsersättning för företagens arbete med uppbörd och redovisning av varuskatt skall jag kortfattat beröra saken. Jag vill framhålla att allmänna skatteberedningen — parlamentariskt sammansatt — i sitt betänkande Nytt skattesystem enhälligt har föreslagit att ingen ersättning skall utgå till de skattskyldiga för deras arbete med skatteuppbörden. Motivet till att man vid tillämpningen av det nuvarande skattesystemet utger viss kostnadsersättning är att det huvudsakligen är detaljhandeln, hantverket och därmed jämställda typer av företag som har besväret att uttaga och redovisa skatten. Den särställning, som detta sista led i produktionsoch distributionskedjan har, bortfaller ju i samband med att ett mervärdeskattesystem införes. Därför är det naturligt att kostnadsersättningen till dessa typer av företag försvinner. Givetvis finns många andra skäl härtill, men, herr talman, med tanke på den sena tidpunkten skall jag sluta med att be att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ja, herr Nordgren, jag anser att företagen skall jämställas med medborgarna när det gäller samhällets krav på uppgifter som behövs för den samhälleliga planeringen och den samhälleliga verksamheten.

Herr talman! Sverige har nyligen haft besök av en representant för den nigerianska utbrytarstaten Biafra, med. dr Akanu Ibiam . Doktor Ibiam fäste därvid den svenska opinionens och vid besök i riksdagen också svenska parlamentarikers uppmärksamhet på den blodiga utrotningsaktion som pågår i Nigeria och i vilken enligt doktor Ibiams uppgift redan omkring 33 000 medlemmar av ibo-stammen bragts om livet. Utbrytarstatens talesman beklagade också den stormaktsinblandning, bl.a. i form av vapenleveranser, som «ytterligare ökar tragedins omfattning.

Är herr utrikesministern i så fall villig att från svensk sida föra saken inför FN i avsikt att åstadkomma en allsidig undersökning av den påstådda utrotningsaktionen mot delar av ibo-stammen och en pacificering av området?

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag anser det lämpligt att en medlem av regeringen genom deltagande i offentlig demonstration solida riserar sig med uttalanden och slagord, som är grovt kränkande för ett främmande land med vilket Sverige upprätthåller vänskapliga förbindelser. Deltagande av en: regeringsledamot i en offentlig demonstration innebär inte att vederbörande solidariserar sig med alla slagord och uttalanden, som förs fram, i synnerhet om dessa förs fram utan demonstrationsledningens godkännande.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens statsministern för detta svar. Man kan möjligen ha den åsikt som statsministern här givit uttryck åt, men jag delar den inte. Jag tror inte att man generellt kan säga på det sättet. Men det finns också andra synpunkter än den rent formella. Allmänheten och yttervärlden kan lätt bibringas den uppfattningen att vederbörande regeringsledamot företräder den mening som demonstranterna vill ge uttryck för.

Hans excellens utrikesministern har all nödig sakkunskap till sitt förfogande i utrikesförvaltningen och bör vara den som på regeringens vägnar — med all den auktoritet som hans ställning skänker och i medvetande om att riksdagen står enig bakom den svenska neutralitetspolitiken — uttalar sig i utrikespolitiska frågor. Övriga statsråd bör enligt min mening undvika att störa utrikesministern i hans redan i och för sig ömtåliga och komplicerade arbetsuppgifter genom framträdanden av den art som herr Palme för en vecka sedan ansåg lämpligt. Jag tror också det är viktigt att allmänheten får klart för sig att regeringen talar med en tunga och att man inte ute i landet bibringas den uppfattningen att det inom regeringen finns företrädare för olika nyanser i tillämpningen av den svenska neutralitetspolitiken.
Herr talman! I det sista som herr Turesson sade har jag till 100 procent samma mening som frågeställaren. Själv fallet är det viktigt att i denna som i alla andra frågor regeringens deklarationer motsvarar regeringens allmänna inställning. Men det var inte det frågan nu gällde. Jag skall strax återkomma till det. Frågan gällde huruvida den som deltar i en demonstration därmed solidariserar sig med de plakat och paroller som förs fram i demonstrationen. Det är en orimlig ståndpunkt som herr Turesson här intar. Vid förra årets förstamajdemonstration här i Stockholm var en av talarna Arne Geijer. En av de paroller som kommunistiska element bar i demonstrationståget för att störa demonstrationen var: »Erlander och Geijer — Lyndon Johnsons lakejer.» Menar herr Turesson på fullt allvar att Arne Geijer solidariserar sig med den parollen? Vid ett annat tillfälle talade jag i Malmö. Det var då några därvarande tidningar med stor energi drev frågan om Radio Syd. Jag tillät mig ha en annan mening än en del av demonstranterna, men det fördes fram paroller, som naturligtvis fotograferades av uppmärksam press, där det krävdes: Yttrandefrihet i radion — giv Radio Syd fri! Menar verkligen herr Turesson att den omständigheten, att det finns risk för att paroller av denna typ förs fram av personer, som vill störa en demonstration, i fortsättningen skall avhålla oss från att delta i alla demonstrationer? Herr Turesson kanske kan råka ut för att det finns folk som vill störa hans möten. Betyder det att herr Turesson skall inställa sin mötesverksamhet? — Den tolkning herr Turesson ger är orimlig och kan icke accepteras i ett fritt land. Beträffande det andra däremot — att vi inom regeringen skall ha en enhetlig bedömning av utrikespolitiken liksom av alla andra viktiga frågor — har herr Turesson naturligtvis hundraprocentigt rätt. I detta fall vågar jag påstå att så också är förhållandet. Det tal som innehöll herr Palmes deklara tioner var granskat av statsoch utrikesministrarna innan det hölls, och därmed torde varje påstående om att vi talar med olika tungor vara borta ur bilden.
Herr talman! Statsministern talar nu om huruvida man genom att delta i en demonstration solidariserar sig med personer som vill störa demonstrationen. Jag utgår från att de deltagare i den aktuella demonstrationen som bar dessa plakat och lät dessa talkörer eka mellan husen vid Sergels torg inte var ute för att störa demonstrationen. De exempel som statsministern anför rörande egna upplevelser i demonstrationssammanhang tycker jag inte heller är riktigt relevanta. Det är skillnad mellan att bli föremål för personliga oförskämdheter — det får ju vi politiker finna oss i inom vårt eget land — och dessa för främmande makt, som vi har vänskapliga förbindelser med, grovt kränkande uttalanden.

Statsministern inledde sitt andra inlägg med att säga att frågan gällde huruvida man solidariserar sig o.s.v. Ja, det gjorde den kanske inte riktigt, herr statsminister. Frågan gällde om statsministern ansåg det lämpligt att en medlem av regeringen uppträder på detta sätt, och den frågan är ännu inte besvarad.
Herr talman! Herr Turesson måtte inte ha läst sin fråga — det är enda förklaringen till hans slutord. Herr Turesson har frågat om jag anser det lämpligt »att en medlem av regeringen ——— solidariserar sig med uttalanden och slagord» som förs fram. Jag har svarat att det sker ingen solidarisering, och därmed är frågan absolut klart besvarad. Jag betraktade denna demonstration som ett utomordentligt värdefullt inslag i den publika diskussionen. Varför? Jo, därför att det har förekommit så mångahanda ting som har diskrediterat den av praktiskt taget hela vårt folk omfattade kritiken emot USA:s krigföring i Vietnam: äggkastning, flaggbränning och annat. Den demonstration som här genomfördes var trots försöken till störningar värdig de omkring 700 000 människor som stod bakom den i form av arrangörer, och den gav eftertryck och kraft åt regeringens framställningar. Att där fanns element som försökte störa den — på samma sätt som man försökte dra ned demonstrationerna tidigare, exempelvis genom den beryktade äggkastningen — är väl alldeles uppenbart, men den stora massan av demonstranter, som förstod att detta var en allvarlig sak, demonstrerade på ett sätt som av hela pressen har betecknats som värdigt och kraftfullt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva svaret. Det är med stor tillfredsställelse jag av utrikesministerns svar erfar att svenskamerikanska överläggningar för att klarlägga dessa frågor skall äga rum i Stockholm inom kort. även om vi vid denna tidpunkt inte vet huruvida överläggningarna leder till ett positivt resultat eller inte, bör utrikesministerns svar i någon mån kunna stilla den oro, som av naturliga skäl skapades av de mycket kortfattade pressuppgifterna i början av denna månad. Enligt mera fullständiga uppgifter i New York Herald Tribunes internationella upplaga skulle omkring 15 000 utlänningar i 40 länder vara berörda av under förra året beslutade ändringar i den amerikanska socialförsäkringslagen eller snarare i tillämpningen av denna lag. Innebörden av ändringarna var att utlänningar, som vistas utanför USA mer än halva året, inte skulle erhålla den folkpension de ägde uppbära genom avgifter till socialförsäkringen. De får emellertid ut folkpensionen, om de återvänder till USA och stannar där minst 30 dagar eller om det finns ett avtal mellan USA och deras respektive hemländer om ömsesidiga socialförmåner. Flertalet av de 15 000 som berörs av ändringen bor enligt uppgifterna i New York Herald Tribune i de skandinaviska länderna samt i Frankrike, Mexiko och Portugal. Från norsk sida tog man omedelbart upp förhandlingar med de amerikanska myndigheterna för att finna en acceptabel lösning, och dessutom satte man i gång undersökningar i socialdepartementet om de ändringar som kunde erfordras för att den norska socialförsäkringslagstiftningen skulle kunna accepteras av amerikanerna. I Norge hyser man goda förhoppningar om att kunna nå en för alla parter tillfredsställande lösning, enligt vad jag erfor vid Nordiska rådets möte i Oslo. Jag hoppas naturligtvis också för svenskamerikanernas del att de överläggningar som nu skall äga rum leder till ett positivt resultat, så att de inte nödgas resa över till USA och stanna där en månad varje år för att få ut folkpensionen. Jag tackar än en gång för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd medverka till förbättrad information till taxeringsmyndigheterna angående förhållandet att bestämmelserna om avdrag för nedsatt skatteförmåga för pensionärer bör iakttagas utan att särskilt yrkande därom framställs i vederbörandes självdeklaration. Enligt de anvisningar, som riksskattenämnden senast år 1967 utfärdat för beräkningen av folkpensionärernas extra avdrag för nedsatt skatteförmåga, bör taxeringsnämnd iaktta avdragsbestämmelserna utan att särskilt yrkande framställts i deklarationen. Dessa anvisningar skall användas och läsas av varje taxeringsnämnd vid 1968 års taxering. Någon ytterligare information till taxeringsmyndigheterna torde inte vara erforderlig.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är medveten om att taxeringsnämnd enligt de anvisningar som utfärdats av riksskattenämnden bör iaktta bestämmelserna om avdrag för nedsatt skatteförmåga utan att särskilt yrkande framställts i vederbörandes självdeklaration.

Detta är anledningen till min fråga till finansministern. Av det svar jag har fått framgår klart och tydligt att riksskattenämnden har meddelat anvisningar — senast 1967 — och att dessa anvisningar skall användas och läsas av varje taxeringsnämnd vid 1968 års taxering. Jag har inte med denna fråga velat rikta kritik mot taxeringsmyndigheterna. De som är satta att granska våra självdeklarationer har en grannlaga, svår och krävande uppgift och de är värda allmänhetens förtroende.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag anser att staten som part i mål bör — när omständigheterna i målet motiverar ett speciellt hänsynstagande till motparten — kunna åta sig att bära större del av rättegångskostnaderna än som följer av rättegångsbalkens regler. I civilmål — jag utgår från att frågan avser bara sådana mål — gäller principen om strikt kostnadsansvar för förlorande part. Den som förlorar målet skall ersätta den vinnandes kostnader utan hänsyn till om han haft skälig anledning att processa. Denna kostnadsregel gäller också mål, i vilka staten är part. För vissa typer av mål, t.ex. expropriationsmål, gäller dock särskilda föreskrifter. Undantag från huvudregeln kan också göras i vissa fall som är närmare angivna i rättegångsbalken. Som jag omtalade i höstas i den här kammaren i svar på en fråga av besläktad art övervägs inte någon ändring i den ordning som jag nu har angett. En helt annan sak är att omständig heterna i ett särskilt mål undantagsvis kan vara sådana, att fråga uppkommer om efterskänkande av en fordran på rättegångskostnader som = tillkommer staten som vinnande part i ett mål. Sådana frågor får liksom hittills bedömas från fall till fall. Detsamma gäller spörsmålet om staten som vinnande part skall bidra till enskild motparts rättegångskostnader.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Eftersom jag i frågan inte hade begärt något besked huruvida man överväger någon ändring i gällande regler, har jag inte någon egentlig kommentar att göra till den första delen av statsrådets svar. Däremot vill jag säga att avslutningen på svaret ger en antydan i positiv riktning beträffande det problem, som närmast föranledde min fråga. Såsom jag tror att justitieministern själv har förstått var anledningen till min fråga den rättsprocess, som har pågått i många år om Vitsaniemis byamäns tvist med kronan om rätten till laxfisket i Torneälven. Jag skall inte gå närmare in på detta spörsmål, men jag vill säga att jag tycker att denna process är ett typiskt fall, där det vore rimligt att vissa undantag kunde göras från gällande regler om vilken part som skall bära rättegångskostnaderna. Låt mig bara, herr talman, mycket kort sammanfatta de skäl, som jag tycker talar för att man i detta fall bör ha en generös inställning från statsmakternas sida. För det första pågick den aktuella processen inte mindre än 18 år, och man var tvungen att genomföra utredningar som gick ända tillbaka till början av 1300-talet. För det andra kan det inte sägas att det bara var byamännen i Vitsaniemi som hade intresse av att få frågan klarlagd, utan med hänsyn till att den var tvistig hade även staten ett avgjort intresse av att få rättsfrågan löst. För det tredje vill jag framhålla att även det förhållandet, att byamännen såväl i första som andra instans vann sin talan och att därtill inte heller högsta domstolen var enig utan en majoritet inom denna fattade beslutet att bifalla kronans talan, tyder på att en generös inställning är motiverad. Man kan säga sig att byamännen borde ha varit så förståndiga att de hade begärt fri rättegång, och det är möjligt att de kunde ha gjort detta. Men om de hade gjort det hade staten i alla händelser fått bära rättegångskostnaderna.

Jag tackar än en gång för svaret och skulle vara ännu gladare om justitieministern kunde ge ytterligare något ord på vägen i denna fråga.
Herr talman! Enligt gällande praxis handläggs ärenden av den art, som fru Kristensson åsyftade, i det departement under vilket den myndighet hör som har fört kronans talan i rättegången. Det blir alltså i detta fall såsom fru Kristensson nämnde jordbruksdepartementet. Kungl. Maj:t har enligt riksdagens bemyndigande rätt att utan hörande av riksdagen efterskänka den ford ran som kronan har. I vilken mån staten skall bidra till den förlorande partens egna rättegångskostnader är däremot en fråga, som måste underställas riksdagen i form av en begäran om anslag för ändamålet. Som svar på vad fru Kristensson senast sade vill jag meddela att regeringen inom den allra närmaste tiden kommer att i välvillig anda pröva den framställning som nu ligger i jordbruksdepartementet.

Herr talman! Herr Antonsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att invalidoch sjukpensionärer erhåller samma rabatterade reseförmåner på statens järnvägar som för närvarande gäller för ålderspensionärer. Enligt de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för trafikpolitiken har SJ att besluta om rabatter. Inom SJ pågår en översyn av hela taxesystemet för järnvägsresor och bussresor omfattande alla biljettformer och rabatter. SJ räknar med att ha översynen färdig om några veckor. Enligt vad jag erfarit övervägs i sammanhanget bl.a. de frågor som herr Antonsson berört.

Herr talman! Herr Norrby har frågat mig om jag avser att sätta in pågående rationaliseringsverksamhet inom = sjöfartsverkets arbetsområde i sitt större samhällsekonomiska sammanhang för att bl.a. beakta berörda kommuners intressen och uppnå samordning med annan statlig verksamhet. Rationaliseringsverksamheten inom sjöfartsverket är främst ett led i anpassningen till den pågående strukturomvandlingen inom den kommersiella sjöfarten och de förändrade behov av sjöfartsverkets tjänster som denna leder till. Mera genomgripande rationaliseringsåtgärder som aktualiseras — t.ex. större förändringar inom lotsorganisationen — föregås redan nu regelmässigt av noggranna utredningar och bedömningar. De samhällsekonomiska aspekterna liksom olika samordningsfrågor får därvid en ingående belysning ge nom att sådana förslag remitteras till bl.a. statliga och kommunala myndigheter samt olika intresseorganisationer.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga — ett högst konventionellt svar på en till synes konventionell fråga. Låt mig påvisa att det nu är hög tid för nya metoder när det gäller att angripa sådana här problem. 1963 års trafikpolitiska riksdagsbeslut — som märkligt nog inte åberopas i svaret — utgör en milstolpe, för att inte säga en skiljeväg, i svensk trafikhistoria. Proposition nr 191 till 1963 års riksdag var väl underbyggd vad avsåg järnvägsoch landsvägstrafiken. Ändå har väl få riksdagsbeslut utsatts för så mycken kritik här i riksdagen. Antingen överblickade man inte konsekvenserna av beslutet eller också har tillämpningen varit skev. Allra riktigast är måhända att säga att det varit både— och. Då det gällde sjöfartspolitiken var underlaget för beslutet betydligt lösare. Inga grundliga utredningar föregick propositionen, och risken för felaktig inriktning av åtgärder borde därför vara stor. När man nu börjar skönja resultatet av tillämpningen visar det sig att risken var för stor. Sjöfartsutredningen har avgivit sitt betänkande och föreslår att sjöfartsverket skall bli ett rent affärsdrivande verk. Lotsorganisationsutredningen ligger i slutfasen av sitt arbete. Åtskilliga delförslag har redan genomförts. Rationaliseringsarbetet har med andra ord hunnit rätt långt. Jag vågar säga att spåren i viss mån förskräcker, även om utredningarna har gjort och gör ett tekniskt sett gott: arbete. Felet ligger här uppenbarligen på direktivnivån. Att lotsorganisationen är under omstöpning får man också veta i alarmerande tidningsartiklar och vid kontakt med befolkningen längs våra kuster. Kommunalmännen är förtvivlade, berörda personalgrupper likaså. Ovissheten är pressande. Det är just nu omöjligt att planera ens för den närmaste framtiden. Samordningen med annan statlig verksamhet har man tydligen glömt redan på den nivå där direktiven till utredningarna skrevs. Jag har antytt dessa problem i en motion vid årets riksdag angående utvecklingen i skärgårdsområdena. I motionen skriver jag bl.a.: »Pågående rationaliseringar inom lotsoch fyrväsendet, kustbevakningen och polisorganisationen har ofta skett utan samordning mellan de olika myndigheterna och har redan lett till avfolkning, osäkerhet inför framtiden och försämrad bevakning och katastrofberedskap längs våra kuster. Rationaliseringsarbetet är ensidigt inriktat på varje myndighets snävt driftekonomiska förhållanden; den samhällsekonomiska totaleffekten bortser man därvid ifrån.» För dessa ord har jag fått varmt stöd från många håll, exempelvis ute i Stockholms skärgård. Sjöfartsverket har ju en rad primära funktioner och det är kring dessa rationaliseringstänkandet nu kretsar. De ur samhällelig synpunkt utomordentligt betydelsefulla sekundära funktionerna är därvid på väg att rationaliseras bort. Sådana sekundära funktioner är t.ex. bevakning — allmän och försvarsbetingad — längs våra kuster, sjöräddning och katastrofberedskap, sjösäkerhetsfunktioner, oljeskadeberedskap, oljeskadeskydd, stöd till småbåtstrafiken. Det är också nödvändigt att det finns ett sådant befolkningsunderlag i våra kustoch skärgårdsområden att de kan fungera som rekreationsområden. Målsättningen måste vara ett samhällsekonomiskt optimalt transportsystem. Får vi det med de rationaliseringar som nu pågår? Statens järnvägar är ett varnande exempel. Nu håller samma misstag på att ske inom sjöfarten — skygglappsrationalisering utan samord ning med andra samhällsfunktioner alltså. Vi har inte råd att spara på det viset. Ansvaret för samordning ligger hos departementschefen, och jag finner mig föranlåten att ställa en kompletterande fråga: Tänker kommunikationsministern ta detta bredare samordningsansvar?
Herr talman! Det är riktigt att det pågår ett arbete inom lotsorganisationsutredningen beträffande det sätt varpå vår lotsorganisation i framtiden skall vara uppbyggd. Vi väntar alltså ett förslag från utredningen. Bakgrunden till att den över huvud taget har fått ta itu med dessa problem är det faktum att antalet lotsningsuppgifter har minskat i mycket hög grad; de sjönk enbart mellan budgetåren 1965 67 med inte mindre än 30 procent. Detta gör det nödvändigt att se över hela organisationen. Jag har i mitt svar betonat att när vi senare går att ta ställning exempelvis till hur lotsorganisationen skall vara uppbyggd i framtiden, kommer detta att göras mot bakgrunden bl.a. av de yttranden som vi haft tillfälle att inhämta med anledning av lotsorganisationsutredningens förslag. Jag finner således att herr Norrby har fel i sin kritik när han menar att man i direktiven redan från början skulle ha kört in denna utredning på felaktiga spår. Jag tror inte att det ligger till på det sättet. Vi har fullgoda möjligheter att, när vi slutgiltigt skall ta ställning till hur det hela skall ordnas, också sörja för den samordning i skilda sammanhang som givetvis bör komma till stånd.
Herr talman! Direktiv kan naturligtvis tolkas på flera sätt, men oroande i sammanhanget är att lotsorganisationsutredningen uppenbarligen har haft anledning att tolka sina direktiv så snävt och skygglappsbetonat som jag beskrev det. Det är alldeles uppenbart att vi för en fortsatt standardutveckling och effektivitetshöjning i produktionslivet är beroende av goda rekreationsområden. De bästa rekreationsområden vi har i landet är sannolikt våra kustoch skärgårdsregioner. Dessa måste kunna fungera, men för att de skall göra det måste där bo människor året om. Just sjöfartsverkets personal är en mycket väsentlig del av befolkningen i skärgårdsområdena. Om denna befolkningsgrupp försvinner på många håll, kommer en snabb avfolkning till stånd. Vi får dessutom — som jag antydde — en försämrad bevakning längs kusterna. Det kan innebära att vi i framtiden måste bygga upp helt nya bevakningsorganisationer för att ersätta dem som nu är aktuella. De nya utvecklingstendenser som här är aktuella är mycket intressanta och värdefulla. Vi har exempelvis naturvårdsverksamheten. Det måste emellertid finnas människor i naturvårdsområdena för att lära allmänheten att umgås med naturen. Småbåtstrafikens utveckling leder till ökat behov av bevakningsoch sjöräddningsorganisationer av ny typ. Jag har det allmänna intrycket att regeringen inte riktigt har insett att man måste samordna aktiviteten med sikte på en samhällsekonomisk optimering för att bevara den tillgång som befolkningen i skärgården de facto utgör. Finansministern hade tillfälle att besvara en interpellation om dessa problem av herr Åberg här i kammaren i höstas. Han avslöjade då en övertro på tekniska hjälpmedel, framför allt teletekniska. Jag är själv teletekniker, men jag har ingen sådan övertro. Det fanns inte tillräckligt mycket av samordningstänkande, av samhällsekonomiskt optimeringstänkande i finansministerns anförande i den debatten, och jag kan in te heller läsa ut något sådant i kommunikationsministerns anförande i dag.
Herr talman! Herr Norrby gör gällande att regeringen inte skulle inse vilket behov av samordning som föreligger när man diskuterar slutgiltiga lösningar av frågor av bl.a. denna karaktär.

Jag tror nog, herr Norrby, att vi får betrakta lotsorganisationsutredningens betänkande som ett förslag tillkommet i avsikt att skapa den mest rationella lösningen av själva lotsorganisationen. Sedan får vi efter remissinstansernas hörande överlåta den slutgiltiga behandlingen av förslagen till regering och riksdag, som får göra de nödvändiga avvägningarna. Hur skulle det gå om vi lät varje utredning som vi sätter till här i landet »ta över» remissinstansernas och regeringens och riksdagens uppgifter att göra avvägningarna ur samhällsekonomisk synpunkt? Det skulle vara fullkomligt orimligt. Jag vidhåller sålunda att vi har givit lotsorganisationsutredningen de direktiv som den bör ha. Vi kommer att dra de slutsatser som blir nödvändiga att dra när remissyttrandena kommit in och när vi bedömt frågan ur dess vidare samhällsekonomiska och andra aspekter.
Herr talman! Jag har naturligtvis inte tänkt att lotsorganisationsutredning en skulle få dessa bredare direktiv. Men enbart det förhållandet att sjöfartsutredningen just har avslutat sitt arbete visar att även andra utredningar är aktuella i detta sammanhang. Lotsorganisationsutredningen är dessutom inte bara utredande, utan dess förslag har i stor utsträckning gått i verkställighet utan den samordning som jag efterlyser. Det är uppenbart att SJ:s rationalisering är ett exempel som borde avskräcka från samma behandling av övrig trafik här i landet. I sjöfartsstyrelsen finns ett nytt systemtänkande beträffande transportpolitiken som jag tycker är utomordentligt värdefullt. Där har man börjat anlägga bredare samhällsekonomiska synpunkter, exempelvis när man talar om hur isbrytningen här i landet skall läggas upp i framtiden. Det behövs alltså ett samlat grepp på det samhällsområde som våra kuster och skärgårdsområden utgör om inte en katastrof skall inträffa. Det skulle inte vara någon panik längs kusterna för närvarande om inte allvarliga saker höll på att hända. Olika synpunkter och förslag från lotsorganisationsutredningen har läckt ut och skapat problem — det kan man läsa i tidningsartiklar och man hör det när man pratar med befolkningen i skärgårdsområdena och längs kusterna. Jag har motionerat om utvecklingen i skärgårdsområdena, och vi får återkomma till dessa problem när min motion behandlas.
Herr talman! Jag ämnar naturligtvis inte utvidga denna debatt till en allmän trafikpolitisk debatt — vi kommer senare att få ett bättre tillfälle att diskutera denna fråga. Jag märker att jag inte har någon framgång i mina försök att vinna herr Norrbys förståelse för att man inte med utgångspunkt från den fråga han har ställt kan klara hela samordningen av samhällsplaneringen. Herr Norrby talade om att det skapas »panik» i bygderna. I så fall har herr Norrby en god möjlighet att motverka risken för panik genom att hänvisa till att de utredningar som pågår kommer att diskuteras när de är färdiga och remissinstanserna yttrat sig om dem. Varje utredning måste bedömas i sitt större sammanhang.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat när jag bedömer att experimentverksamheten med vaccin mot parainfluensa hos nötkreatur kan vara avslutad och när vaccinet kan finnas tillgängligt för allmänt bruk. Experimentverksamheten är nu avslutad och statens veterinärmedicinska anstalt räknar med att nämnda vaccin skall finnas tillgängligt för allmänt bruk i september i år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett positivt svar som gladde mig mycket. Husdjurssjukdomen parainfluensa förorsakar en kraftig nedgång i mjölkproduktionen hos de drabbade djuren och stora olägenheter och ekonomisk förlust för djurägarna. Därför är det glädjande att vi nu kunnat få ett besked om när det kan komma en vaccin som effektivt kan motverka denna sjukdom. Jag vill bara helt kort erinra om att riksdagen redan under 1955 uttalade att den virologiska forskningen skyndsamt måste lösa frågan om denna sjukdoms bekämpande. Sedan dess har spörsmålet varit uppe till behandling flera gånger, och det är alltså glädjande att arbetet nu fått ett praktiskt resultat. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Westberg har frågat när man kan förvänta bestämmelser om legitimation för ålderdomshemsföreståndare och bestämmelser om behörighetsvillkor för sökande till tjänst som ålderdomshemsföreståndare. Utbildningen av föreståndarpersonal för ålderdomshemmen bedrevs till år 1965 av Svenska socialvårdsförbundet. Därefter har denna utbildning förts över till den reguljära yrkesutbildningen och utbildningskapaciteten har i samband därmed ökats. Vid sidan av denna utbildning bedrivs vidareutbildning för sådan personal som är verksam som föreståndare men som inte tidigare har genomgått föreståndarutbildning. Frågan om legitimation av ålderdomshemsföreståndare har aktualiserats i olika sammanhang. Kommunförbunden har i anslutning härtill uttalat sig för en utredning om föreståndarutbildningens innehåll och omfattning. Skolöverstyrelsen har i december 1967 efter nära samråd med bl.a. socialstyrelsen och kommunförbunden lagt fram förslag om att jämte den nuvarande ut bildningsformen inrätta en särskild utbildningslinje för åldringsvård inom ramen för vidareutbildning av sjuksköterskor. Detta förslag prövas f.n. i utbildningsdepartementet, och avsikten är att det skall behandlas i en proposition till årets riksdag. Det är enligt min mening angeläget att på olika vägar skapa ökade förutsättningar för en god utbildning av denna personal vid ålderdomshemmen så att den väl kan fylla de krav som måste ställas på den. Ett särskilt förfarande med legitimation för denna personalkategori ställer jag mig av praktiska skäl tveksam till.